Herr talman! Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter i utskotten, medlemmar och suppleanter i Nordiska rådet samt ledamöter som får delta i bolagsstämmor med Statsföretag AB. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till talmannen få överlämna de gemensamma listorna.

Herr talman! Jag beklagar att det inte heller i år har varit möjligt att finna en förnuftig och ändamålsenlig lösning på frågan om partiernas representation i utskotten. Om samtliga partier visat god vilja hade detta varit möjligt utan att någons intressen trätts förnär. Vpk har liksom tidigare meningen att alla egentliga riksdagspartier bör vara representerade i utskotten. Jag hänvisar till det anförande jag höll i samband med utskottsval den 19 oktober förra året. När riksdagen förra hösten beslöt att vpk:s riksdagsgrupp som ett provisorium skulle erhålla extra suppleanter i tolv utskott, deklarerade vi från vår grupps sida att vi medverkade till denna lösning för att underlätta kammarens arbete. Samtidigt betonade vi att för att detta system skall fungera måste det finnas möjligheter för vpk-representanterna att i utskotten avge reservationer. Vi förutsatte att de övriga partigrupperna skulle agera så att systemet kunde fungera. Det har det inte gjort. Det beror på att vissa partier i själva verket har agerat i helt motsatt riktning. Vpk-representanterna har inte beretts möjlighet att avge reservationer. De har t.o.m. förvägrats yttranderätt i de flesta utskott. Nu förefaller det som om också de borgerliga partierna är beredda att frångå den mest orimliga ståndpunkten och i fortsättningen vill medge suppleanterna yttranderätt i utskotten. Däremot vägrar man fortfarande att medge rätt för vpk att foga reservationer till utskottsbetänkandena. Man fortsätter att försvåra kansliets och kammarens arbete. Som är bekant för ledamöterna har det i utredningen angående en allmän översyn av riksdagens arbetsformer och i talmanskonferensen funnits förslag som innebär såväl yttranderätt som rätt för suppleanter i utskotten att foga yttrande till betänkande. Tyvärr har det inte gått att nå enighet i den senare delen utan endast i fråga om yttranderätten. Detta är beklagligt, eftersom båda förslagen bör ses som en enhet för att provisoriskt lösa frågan. Även om yttranderätt blir möjlig i fortsättningen kan vi inte anse att en tillfredsställande provisorisk lösning uppnåtts. Vi är trots detta även nu beredda att ge vårt bidrag för att underlätta arbetet i riksdagen. Det är enligt vänsterpartiet kommunisternas mening fullt möjligt att under det förestående riksdagsåret lösa frågan om rätten att foga reservationer till utskottsbetänkanden, om viljan finns i övriga partier. På sikt måste utskottsfrågan lösas i enlighet med den av riksdagen godkända ståndpunkten som framfördes i konstitutionsutskottets betänkande förra året, nämligen att det självfallet är av stort intresse för alla de i riksdagen representerade partierna att delta i utskottsarbetet och att det även från allmän synpunkt är otillfredsställande att den nuvarande ordningen kan leda till att ett parti ställs helt utanför utskottsarbetet. Utredningen angående en allmän översyn av riksdagens arbetsformer har enligt vår mening anvisat möjliga vägar för att lösa frågan. Det ankommer nu på de olika partierna att medverka till en rimlig lösning, och det är nödvändigt att detta arbete bedrivs utan onödigt dröjsmål. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Vid riksmötets öppnande i tisdags väckte vi socialdemokrater en motion om behovet av åtgärder inom den ekonomiska politiken. Vi gjorde det med stöd av riksdagsordningens 3 kap. 15 §, som säger att motion får väckas medan riksmöte pågår med anledning av händelse av större vikt som ej kunnat förutses eller beaktas under sedvanlig motionstid. Anledningen till att vi har velat ta detta steg är den kraftiga försämring av läget på arbetsmarknaden som inträffat sedan vårriksdagens slut. Trots mycket omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser är nu över 100 000 personer öppet arbetslösa. Av dessa är ca 50 000 ungdomar. Hundratusentals löntagare och deras familjer lever i dag i en pressande ovisshet om sin framtida sysselsättning. Värst har ungdomen drabbats. Det finns nu oroväckande tecken på att den höga arbetslösheten lett till ökande missbruksproblem och en allt starkare känsla av att de svikits av samhället. Vi vet att de som drabbas av arbetslöshet i sin ungdom riskerar att bli utslagna och kanske för långa tider hamna utanför arbetslivet. Vi socialdemokrater förutsåg denna utveckling redan i våras och förordade en mera expansiv inriktning av den ekonomiska politiken. Men regeringen och den borgerliga majoriteten i riksdagen vidhöll den uppfattning som redovisats i den reviderade finansplanen, nämligen — och nu citerar jag direkt — att arbetsmarknadsläget bedömdes bli på det hela taget ganska oförändrat mellan 1977 och 1978. Man avslog därför med benhård konsekvens alla våra olika förslag. Men utvecklingen sedan dess visar att arbetsmarknaden varit svagare än vad man räknade med inom regeringen. Vi socialdemokrater känner nu en stark oro inför den uppkomna situationen. Åtgärder måste omedelbart vidtas för att motverka den höga arbetslösheten. Vi kräver i vår motion en politik som återskapar tryggheten och framtidstron i det svenska samhället. Det finns visserligen nu en rad tecken som tyder på att den internationella konjunkturen håller på att förbättras. Lageravvecklingen håller nu på att bromsas upp och kan under 1979 ersättas med en lageruppbyggnad. Omslaget på lagersidan och en fortsatt uppgång av exporten kommer att utgöra en stimulans för produktionen. Om dessa tendenser blir bestående och eventuellt förstärks, kan den ekonomiska politiken i ett längre perspektiv behöva omprövas. Men det problem som vi nu står inför hösten 1978 är att dessa uppgångstendenser sannolikt inte kommer att nämnvärt förbättra läget på arbetsmarknaden under den närmaste framtiden. Vi måste vidta åtgärder nu för att lösa de problem som regeringens återhållsamma politik har skapat för människorna. I det korta perspektivet står alltså den ekonomiska politiken inför uppgiften att genom en stimulans åt den inhemska efterfrågan skapa en allmän och balanserad uppgång i den svenska ekonomin som återskapar den fulla sysselsättning som gått förlorad under den borgerliga regeringens tid. Jag yrkar på remiss av motionen till utskottet.

Herr talman! Frågan gäller rent formellt remiss av dessa motioner till finansutskottet. Jag har självfallet inget att invända mot det. Men utgångspunkten för att motioner av det här slaget skall kunna väckas under denna del av riksmötet är ju, som Olof Palme påpekade, den bestämmelse i riksdagsordningens 3 kap. 15 § som talar om inträffad händelse av större vikt. Det kan då vara av värde att också påminna om vad som hänt i svensk ekonomi sedan kammaren åtskildes i våras och sedan vi den 2 juni debatterade den ekonomiska politiken. Det viktiga som har hänt är enligt min mening att vi under 1978 fått se en vändpunkt till det bättre i vårt lands ekonomi. När regeringsskiftet ägde rum befann sig vårt lands ekonomi i utförsbacke, och den nedåtgående trenden fortsatte i ungefär ett och ett halvt år. Men nu har vi nått en vändpunkt.

1978 visar hittills ett överskott i utrikeshandeln på 4,8 miljarder mot ett underskott under samma tid förra året på 3,9 miljarder kronor. Allt talar för en fortsatt ökning av exporten under 1979. Hushållens realinkomster, som sjönk under första halvåret i år, ser nu ut att åter kunna öka, främst på grund av den långsammare inflationen. Inflationen kan nu för hela året 1978 beräknas stanna vid 7 96. Den här utvecklingen bör också kunna leda till en förbättring av sysselsättningen under 1979, medan sysselsättningsläget inför den kommande vintern kan väntas bli besvärligt. Men jag vill i det sammanhanget nämna att vi — trots den f.n. höga arbetslösheten — under de senaste månaderna har haft ett rekordstort antal människor sysselsatta: mellan 4,1 och 4,2 miljoner människor i sysselsättning. Jag kan också nämna för kammarens ledamöter att finansutskottet för 14 dagar sedan besökte OECD och att vi där fick ta del av en ganska positiv syn på vad som hänt i svensk ekonomi under 1978. Man såg med större tillit på vad som händer i svensk ekonomi än på vad som händer i flera andra länder. Herr talman! Jag har bara velat säga detta för att visa att det också finns ljusa inslag. Bilden är inte så mörk, inte så oroande som den tecknas i de här båda motionerna.

Herr talman! Björn Molins anförande var intressant på ett par punkter. För det första bestred han inte på något sätt — det hedrar honom -— att det inträffat någonting i svensk ekonomi som innebär en väsentlig försämring jämfört med prognoserna i våras, nämligen i fråga om det som ligger människorna allra närmast: sysselsättningen. Det har skett en väsentlig försämring av sysselsättningen jämfört med de förutsägelser som ni gjorde i våras, och det bestred inte Björn Molin.

Jag noterar detta indirekta erkännande från finansutskottets ordförande, att den mer expansiva politik som vi förordade i våras för sysselsättningens och den sociala rättvisans skull var riktig. Det bekräftar ju också alla siffrorna. Jag har bara en enda slutlig kommentar: Sedan vi har konstaterat att det sålunda skett en väsentlig försämring på en punkt, att det sålunda finns utrymme för en mera expansiv politik, är det min förhoppning att finansutskottets ordförande också skall se ljuset när frågan kommer upp till behandling i utskottet och tillstyrka den motion som vi har lagt fram.
Motionen nr 3 av Lars Werner m.fl. har väckts med stöd av bestämmelsen i 3 kap. 15 § riksdagsordningen om motion med anledning av händelse av större vikt som ej kunnat förutses eller beaktas under den allmänna motionstiden. Jag finner emellertid inte de av motionärerna åberopade händelserna vara av sådan art att de kan utgöra grund för motionsrätt enligt ifrågavarande stadgande. Jag anser mig därför förhindrad att framställa proposition på yrkande om remiss till utskott av motionen nr 3 av Lars Werner m.fl.

Herr talman! Motionsrätt med anledning av under riksdagen inträffad händelse har i praxis tillämpats mycket restriktivt. Det krävs nu att motion väcks gemensamt av minst tio ledamöter. Det skall gälla en händelse av större vikt, och denna händelse skall inte ha kunnat förutses eller beaktas under den allmänna motionstiden. De i den nu föreliggande motionen åberopade händelserna kan inte anses vara av sådan art att de utgör grund för motionsrätt enligt 3 kap. 15§ riksdagsordningen. Jag hemställer därför att kammaren avslår herr Werners yrkande att kammaren skall påfordra proposition på remiss till utskott av motionen nr 3.

Herr talman! Om utskottets behandling av en rad motioner om barnomsorgen har jag inget annat att säga än att jag yrkar bifall till utskottets enhälliga förslag. Det bygger på att motionärernas krav i stort sett är tillgodosedda genom de statsbidragsregler som gäller eller genom utredningsuppdrag. Jag har begärt ordet för att säga något om det särskilda yttrande som de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har avgett. Detta bygger på den reservation som socialdemokraterna fogade till betänkandet 1977/78:25 vid vårriksdagen, i den del som omfattade barnomsorgen. Vi pekar på att det är nödvändigt att kommunerna planerar sin barnomsorg, så att det i riksdagsbeslutet 1976 uppställda målet om full behovstäckning skall uppnås under den närmaste tioårsperioden. Vi underströk då att vad som krävs är inte bara en förbättrad planeringsmetodik utan framför allt en klart uttalad politisk vilja, både från statens och från kommunernas sida. Detta framstod som nödvändigt i våras, och jag misstänker på mycket goda grunder att förutsättningarna inte har förbättrats utan snarare visat en försämrad tendens. Utbyggnadstakten hålls i en del kommuner, men inte i andra. Risken för att en borgerlig regering och borgerliga majoriteter i vissa kommuner kommer att verka hämmande på barnomsorgens utbyggnad i landet är påfallande. Jag vill betona att vi socialdemokrater anser det nödvändigt att en samlad behovsbedömning och utbyggnadsplan arbetas fram. Planen bör innefatta en bedömning av personalbehovet och de utbildningsinsatser som behövs. Vi anförde i vår reservation vidare att de socialdemokratiska ledamöterna i kommunalekonomiska utredningen föreslagit att statsbidragen skall täcka tre fjärdedelar av barnomsorgen, vilket i princip innebär att kommunernas kostnader för personalen täcks. Herr talman! Jag har med detta velat markera att vi står fast vid kraven i motionen från i våras och i den reservation som lämnades i anslutning till betänkandet om barnomsorgen men att de konstitutionella möjligheterna att på nytt aktualisera våra motionskrav inte finns nu. Vi återkommer emellertid vid nästa riksmöte till våra krav. De växer i styrka samtidigt som regeringen försvagas. Det finns alltså goda möjligheter att frågan faller framåt. Herr talman! Jag yrkar i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Genomgående i socialutskottets betänkande med anledning av en rad motioner i barnomsorgsfrågan är bristen på en ordentlig målsättningsdiskussion. Avsaknaden av en sådan diskussion märks också om man betänker hur motionerna i barnomsorgsfrågan splittras upp. Hela den kvantitativa utbyggnaden behandlades jämsides med en rad vpk-krav på kvalitet under våren. Nu återkommer man med statsbidragsfrågorna, köprinciperna och en diskussion om förskolans inre arbete under höstsejouren. Men alla dessa frågor hänger samman — utbyggnadstakt, statsbidrag, personaltäthet, utbildningskapacitet osv. — och som grund för frågorna måste självfallet finnas en målsättning. Vad vill egentligen de övriga partierna med daghemsverksamheten? Hur ser man på verksamheten? Efter att ha läst utskottets betänkande blir man allvarligt bekymrad, därför att det verkar där som om samtliga övriga partier alltmer närmat sig moderatmyten om ”valfriheten” i barnomsorgsfrågan. Socialdemokraterna har visserligen avgett ett särskilt yttrande om utbyggnadstakten och statsbidragen, som Göran Karlsson nu redogjorde för. Vi tycker från vpk-håll att det är bra, och vi hälsar med tillfredsställelse den tillnyktring som börjar ske på den kanten. Men samtidigt kan vi inte annat än beklaga att socialdemokraterna fortfarande står fast vid den plan som de 1975 var så rörande överens med de borgerliga partierna om, nämligen den plan som omfattade 150 000 nya platser. Den innebär i praktiken att inte ens en fjärdedel av alla barn till förvärvsarbetande föräldrar kommer att ha plats på daghem i början av 1980 talet. Det är också beklagligt att man på den kanten accepterar den flora av olika privata daghemsverksamheter som börjar växa upp ute i kommunerna till följd av samhällets bristande satsning - man kan inte tolka utskottets skrivning på den punkten på annat sätt. Herr talman! Vad som framskymtar i utskottets betänkande men aldrig sägs klart ut är att daghem är något som kan vara bra för vissa barn till förvärvsarbetande föräldrar. Daghemmen är alltså inte en självklar rättighet för barnen. Vad som också framskymtar är att dessa barn kan behöva uppfostras — helst, får man förmoda, via den s.k. dialogpedagogiken =— till sanna konkurrensliberalister i Mogårdsk tappning. Hur skall man annars tolka preciseringen av barnstugeutredningens luddiga målformuleringar i utskottets betänkande på s. 19? Vpk har länge krävt att daghemmen i första hand skall ses som en rättighet för barnen. Vi har därför i anslutning till våra krav på en ökad utbyggnadstakt också ställt en rad kvalitativa krav när det gäller personaltäthet, lokalfrågor och annat. Eftersom kommunerna inte följer de riktlinjer socialstyrelsen har angivit, har vi också krävt normer för verksamheten på dagis och fritis, kopplat till att staten tar över kostnaderna. Tidigare var centern och folkpartiet ense med oss i den frågan. Nu har frågan grävts ner i en utredning, och jag vill därför fråga utskottets talesman: När kommer dessa normer? När kommer utredningen att lägga fram sitt resultat? Kommer vi att få några normer inom en överskådlig framtid, och vad kommer dessa i så fall att gå ut på? Ser vi till dagens konkreta verklighet, så finner vi att den i många fall är förskräckande. I sin kostnadsiver försöker kommunerna att på allt sätt dra in just på barnomsorg och äldrevård. I Göteborg och i andra kommuner försöker man införa 20-barnsgrupper. I Stockholm har man skurit ner antalet fasta vikarier. Frågan om vad normerna kommer att gå ut på är viktig också med tanke på att socialstyrelsens rekommendationer om så eller så många kvadratmeter per plats framstår — åtminstone för de flesta äldre daghem — som rena hånet. Man räknar nämligen in korridorer, våtrum, kapprum m.m. i lekytorna. De flesta barn brukar inte leka på toaletterna, men det räknar tydligen socialstyrelsen med att de skall göra. Herr talman! Bara några ord om en motion som också behandlats i utskottsbetänkandet och som jag tycker speglar det vankelmod när det gäller målsättningen för daghemsverksamheten som präglar framför allt de borgerliga partierna! Det gäller Per Gahrtons motion om köprinciperna. Vad är det egentligen Per Gahrton kräver i motionen? Jo, att alla barn — bortsett från dem som tas in genom sociala förturer — skall tas in efter köprincipen. Den principen har redan införts i en rad kommuner av förmenta rättviseskäl. Men man frågar sig oroligt: Rättvisa för vem? Vad leder en sådan här renodlad princip till? Jag kan ta ett konkret exempel från min dagliga verklighet, nämligen att en avdelning huvudsakligen kommer att bestå av 6-åriga pojkar. I Stockholms kommun får nämligen inga pedagogiska skäl anföras när man tar in barnen på dagis. Om fler kommuner börjar använda sig av ett sådant system lär jämställdhetsdelegationen få ett flertal anmälningar i framtiden. Om man ser till barnens behov, är en sådan princip rena vansinnet. Gärna köprinciper — men man måste också se till vad som är bäst för dagisverksamheten ur kvalitativa aspekter och jämställdhetssynpunkter. Vianser att socialstyrelsen gärna får ge rekommendationer, men de skall utgå ifrån pedagogiska hänsyn. Det enda riktiga sättet att komma till rätta med köerna är självfallet att satsa på en ordentlig utbyggnad. Och nu kommer jag till min sista fråga. I gårdagens regeringsförklaring sägs att det skall komma en ny plan. Jag anser att en sådan plan är verkligt brådskande, om man ser på situationen ute i kommunerna, där man har milslånga köer. Jag vill fråga: När kommer en sådan plan att läggas fram?
Herr talman! Eftersom fröken Hjelmströms debattinlägg egentligen mycket litet berörde de motioner som utskottet nu har att behandla, finns det ingen anledning att ta upp någon debatt. De frågor som fröken Hjelmström berörde i största allmänhet tog riksdagen ställning till i våras, och vi kommer med all säkerhet att ta ställning till dem också nästa år. Vad vi nu skall behandla är ju bl.a. en rad moderatmotioner, och dem kan jag inte tänka mig att fröken Hjelmström vill tala vackert om. Nej, det är fel debatt vid fel tidpunkt. Med tanke på sakfrågan vill jag emellertid säga att vad vi framhållit i vårt särskilda yttrande väger tungt när det gäller den fortsatta handläggningen av barnomsorgen. Jag hoppas att vi kan komma på ungefär jämbördig fot, fröken Hjelmström, beträffande en rad av de krav som här förs fram. Herr talman! Detta får räcka för min del i det här sammanhanget. Jag har velat markera att vi med det särskilda yttrandet just har har avsett att komma tillbaka när riksdagen samlas i vår.
Herr talman! Jag kritiserade ju bl.a. att man splittrar upp utbyggnadstakt och en rad kvalitetsfrågor på två olika tillfällen, vilket gör det omöjligt att få en reell behandling av frågorna. En annan sak som jag kritiserade utskottet för var frånvaron av en diskussion om de mål som skall ligga till grund för bl.a. kvalitetsfrågorna. Ingenting av detta tog Göran Karlsson upp. Sedan avstod Göran Karlsson från att ta upp mina konkreta påpekanden om utskottets uttalanden på en rad punkter, bl.a. det faktum att man godkänner den privata daghemsverksamhet som börjar växa fram ute i kommunerna till följd av det statsbidragssystem som vi har i dag.
Herr talman! Vårens debatt, fröken Hjelmström, gällde ekonomin, budgeten. Att vi i det sammanhanget inte tog upp de här motionerna må förlåtas oss, eftersom det då gällde att snabbt behandla frågan om hur mycket pengar som skulle anvisas till ändamålet. Den debatt vi för i dag har fröken Hjelmström berört bara helt ytligt, eftersom hon har talat om barnomsorgen i största allmänhet. Härvidlag delar jag en rad av hennes synpunkter.
Herr talman! Eftersom Göran Karlsson i dag säger sig dela många av de synpunkter jag framförde, hade jag helst sett att den socialdemokratiska riksdagsgruppen röstat på våra motioner om en ökning av utbyggnadstakten redan i våras. Det fanns tillfälle redan då.
Herr talman! Det går naturligtvis att säga att om vi hade röstat på vpkmotionerna skulle allt ha varit gott och väl. Men vpk-motionerna är ju oftast luftslott, varför vi inte har någon anledning att biträda dem. Vår inställning till barnomsorgen är den att de förslag som läggs fram måste vara sakligt underbyggda.

Herr talman! Vi får tydligen vänja oss vid att vänsterpartiet kommunisternas representanter klagar över ärendenas formella handläggning och när de tas upp. Jag har litet svårt att förstå klagomålen i det här fallet. Vpk:s motioner behandlades i samband med budgeten i våras. Då har ni väl ingen anledning att klaga på behandlingen. Ni kan väl inte tycka att det hade varit bättre om de hade skjutits till i höst. De ledamöter vilkas motioner nu behandlas har inte haft något att anmärka på handläggningen, och jag kan då inte förstå varför vpk skulle ha det. Jag skall försöka att kort besvara de frågor som Eva Hjelmström ställde. Vad först gäller målsättningen antydde Eva Hjelmström att det skulle vara fråga om en anpassning till en moderat ståndpunkt. Faktum är att utskottet slår fast den inställning som det hade också i våras, nämligen att det är angeläget att regeringen överväger och utan dröjsmål vidtar de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att den av riksdagen år 1976 godtagna utbyggnadsplanen skall kunna hållas. Om detta är också samtliga partier i utskottet eniga. Vi säger vidare att det är viktigt att få till stånd överläggningar med Kommunförbundet om en sådan utbyggnadsplan att det mål som ställdes upp 1976 om full behovstäckning för tioårsperioden kan infrias. Visst kan man beklaga, som Eva Hjelmström gjorde, att målsättningen inte är högre, men det är inte fråga om någon sänkning av ambitionsgraden. Begränsningen ligger däri att, som man bedömt det, det inte är möjligt att bygga fler daghemsplatser under de närmaste fem åren. Som bekant har det visat sig svårt att få kommunerna att planera enligt planen för hela perioden. Läget är, att vi under de första tre åren av femårsperioden ligger över planen när det gäller igångsättning eller planerad igångsättning, men att siffrorna för de sista två åren av perioden fortfarande ligger under planen. Den stora uppgiften är nu att se till att planen förverkligas. Utskottet har med skärpa understrukit nödvändigheten att regeringen utan dröjsmål vidtar de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att genomföra planen. Att i dag tala om en dubbelt så hög målsättning, är i dagens läge detsamma som att bygga luftslott. På den punkten instämmer jag med utskottets ordförande. Vad det nu gäller är att alla krafter måste hjälpas åt för att planen skall kunna förverkligas. Dessutom har frågan om normer för barnomsorgen inte grävts ned i någon utredning. I stället har det krav som vi har arbetat för i många år, och som tidigare riksdagar har avslagit, nu förts närmare sitt förverkligande genom tillsättandet av en grupp, som har fått i uppdrag att ta fram sådana normer i enlighet med vad som uttalas i regeringsförklaringen. Frågan har alltså förts framåt, inte blivit begravd. Jag kan inte nu säga vad gruppens förslag kommer att gå ut på, eftersom det utreds. En personlig synpunkt i sammanhanget — som väl f. ö. inte är särskilt kontroversiell — är att anvisningarna för lokalernas utformning hittills varit så detaljerade att besvärligheter har uppstått för kommunerna, medan man däremot har sagt för litet om personalens sammansättning. Mot bakgrund av vad utskottet har sagt, finns det all anledning att förvänta att dessa frågor kommer att redovisas för innevarande riksmöte. Också ett par andra saker som Eva Hjelmström sade är värda att kommentera. Hon framhöll att det är beklagligt att utskottet accepterar den flora av privata daghem som växer upp. Visserligen anser utskottet att det är det allmännas skyldighet att tillgodose efterfrågan enligt de planer som är uppgjorda. Men att man i det bristläge som nu råder skulle säga något negativt om de föräldrar som inte får plats för sina barn på daghem, utan själva anstränger sig att lösa sina daghemsproblem, är i varje fall för mig fullständigt främmande. Att man inte skulle acceptera detta tyder på att man på något sätt borde inskrida mot dessa föräldrar. Det är ett åtminstone för mig helt främmande synsätt. Man kunde nyligen i LO-tidningen läsa att Sverige tillhör B-laget eller kölaget när det gäller barnomsorg. I ett sådant läge är det naturligt att man ger föräldrarna all möjlighet att själva bidra till problemets lösning. Men i det avseendet har vpk uppenbarligen en annan syn. Eva Hjelmström ifrågasatte också det som sägs i utskottets betänkande på s. 19 angående hur man skall precisera mål och riktlinjer. Vad som sägs där, är att gruppen skall utgå från de grundläggande och gemensamma värderingar som finns i vårt demokratiska samhälle. Jag kan inte tänka mig att vpk skulle ha något att invända mot detta. Det vore i så fall anmärkningsvärt.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

Herr talman! Å ena sidan medger Gabriel Romanus faktiskt att samhället har misslyckats när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen. Han hade heller inga invändningar mot de siffror som jag redovisade i mitt tidigare anförande och som innebär att t.o.m. i början av 1980-talet kommer inte ens en fjärdedel av barnen till förvärvsarbetande föräldrar att ha daghemsplats. Å andra sidan säger Gabriel Romanus att den målsättning som folkpartiet och socialdemokraterna har kommit överens om skall ligga fast — trots att man är medveten om att den målsättningen inte på något sätt kommer att räcka till. Gabriel Romanus säger också att vi skall acceptera de privata daghemmen. Men om man kan tänka sig att föräldrar går in och ordnar daghemsverksamhet, vad är det då som omöjliggör att samhället gör det? Det ligger ju en motsättning i vad Gabriel Romanus säger här. Anledningen till att vi vänder oss emot den privata daghemsverksamheten är självfallet för det första att vi tycker att det är samhällets angelägenhet att ta hand om barnomsorgen och för det andra att privat daghemsverksamhet leder till ökad segregation. Vidare sade Gabriel Romanus att kommunerna inte vill bygga fler daghem. Men jag tycker det vore bra om Gabriel Romanus frågade sig varför kommunerna inte vill bygga fler daghem. Det beror bl.a. på den ekonomiska situation som kommunerna befinner sig i. En daghemsutbyggnad skulle underlättas med det förslag som vi har ställt, nämligen att staten, precis som i fråga om skolan, tar över i första hand personalkostnaderna men til syvende og sidst hela kostnaden för barnstugeverksamheten. Vi kommer inte att acceptera att det får fortsätta att vara som det är t.ex. i min egen hemkommun, där 16 000 barn står i kö sedan flera år tillbaka. Jag tror att vi skulle vara betjänta av att här i riksdagen ha en ordentlig målsättningsdiskussion om daghemsverksamheten. Det var också det jag tog upp i anslutning till vad som står på s. 19 i utskottsbetänkandet. Jag skulle vilja fråga Gabriel Romanus om man över huvud taget i utskottet har funderat över målsättningarna för barnstugeverksamheten. Vilka mål har man uppställt och hur skall man uppnå dem? Ingår sådana begrepp som solidaritet i målsättningarna?
Herr talman! Det är inte någon nyhet — det borde inte vara det för Eva Hjeimström i varje fall — att jag anser att det föreligger en eftersläpning i utbyggnaden av barnomsorgen. Det är ingenting som jag behöver medge nu, för det har jag framhållit här i riksdagen under tio år. Det som är glädjande, är att vi ändå nu på senare år har fått upp utbyggnadsstakten. Det är klart att man kan önska sig en ännu högre utbyggnadstakt, och jag är med på att vi verkar för det. Men i dagsläget har vi svårigheter att klara den plan som riksdagen antog för ett par år sedan, och som då bedömdes motsvara vad man maximalt rent praktiskt kunde få fram. Jag måste hålla med Göran Karlsson om att vpk:s planer är luftslott och ingenting annat. Jag noterar än en gång att vänsterpartiet kommunisterna inte anser att man skall acceptera att föräldrar, som inte kan få daghemsplats för sina barn, försöker klara frågan på egen hand, ofta med lösningar som innebär att de själva gör en betydande insats på daghem. Det är det som gör att de kan få fram flera platser. Men det accepterar inte vänsterpartiet kommunisterna. Där har vi således olika uppfattningar, och det kan vara en intressant upplysning för de föräldrar som inte har fått daghemsplats. Sedan efterlyser Eva Hjelmström en målsättningsdiskussion om barnomsorgens idéinnehåll osv. Hon är välkommen att ta upp en sådan diskussion. Vänsterpartiet kommunisterna kan väcka motioner, som de sedan får behandlade i kammaren. Det finns inga begränsningar i det avseendet. Var så goda!
Herr talman! Gabriel Romanus vidhåller att det skulle vara omöjligt att öka takten i utbyggnaden av barnomsorgen, men han går inte in på varför kommunerna har svårigheter. Han tog inte upp frågan om kommunernas ekonomiska läge. Vi har krävt att staten skall överta ansvaret för daghemskostnaderna. Nog skulle vi ha råd med det — det räcker med att låta tanken gå till kapitalexportens omfattning för att man skall inse att bara den skulle räcka till för att finansiera en dubbelt så hög utbyggnadstakt som f. n. Han har heller inte tagit upp den andra svårigheten för kommunerna att bygga ut daghemmen, nämligen omöjligheten att expropriera fastigheter, vilket det är nödvändigt att göra, åtminstone i tätorterna, för att man där skall kunna bygga ut lägenhetsdaghem, eftersom tillgången på mark inte är tillräcklig. De förslag som vi lägger fram är alltså inga luftslott utan konkreta reala förslag, som vi har fört fram runt om i kommunerna. Dessa har dock gång på gång stött på svårigheter, inte minst hos finansborgarrådet i Stockholms kommun Ulf Adelsohn. De svårigheterna är i sin tur beroende på hans politiska syn på daghemsverksamheten. Vi har självfallet ingenting emot att föräldrar själva ordnar sin daghemsverksamhet, utan vad vi vänder oss emot är att staten går in och bidrar till betalningen för detta. Vi tycker det är vettigare att lägga ned de pengarna på en satsning på utbyggnaden av samhällets barnomsorg än att finansiera barnomsorgsverksamheten för företagsamma föräldrar, som själva kan ordna verksamheten. Naturligtvis klandrar vi inte de föräldrar som gör det i den bristsituation som råder, men vi anser inte att de sedan skall kunna kräva att få betalt av staten.
Herr talman! Jag noterar beträffande den sista frågan att Eva Hjelmström tidigare sade att man inte skall acceptera privata daghem, men att hennes ståndpunkt nu tydligen är att de som anordnar sådana daghem inte skall få möjlighet till statsbidrag, ens om daghemmen inräknas i den kommunala barnomsorgsplanen, vilket de nuvarande reglerna innebär. Det är ett annat ställningstagande än i hennes första anförande, men även detta vill jag för min del ta avstånd från. Det är också en viktig upplysning till de föräldrar som är berörda, att vpk har denna inställning. För ordningens skull bör det kanske också sägas att eftersom reglerna medger att bidrag utgår till samtliga daghemsplatser, innebär inte privata daghem att några pengar tas från de andra daghemsplatserna. Det betyder i stället att det faktiska anslaget blir större om antalet platser ökar. Att kommunerna har ett besvärligt ekonomiskt läge är det ingen som bestrider. Vad jag tycker har varit glädjande under de här åren är att vi i den situationen har fått enighet mellan företrädare för statsmakterna och företrädare för kommunerna om att barnomsorgen är ett av de områden som skall ha förtur och att den också har fått starkt ökade resurser. Hur statsbidragssystemet skall vara i framtiden är en av de saker som f. n. diskuteras av företrädare för staten och kommunerna. Det finns ingen anledning att i dag säga någonting om hur det problemet bör lösas. Det kan dock noteras att staten när planen antogs ställde kraftigt ökade medel till förfogande och att kommunerna, för de år av planeringsperioden som hittills har gått, också har levt upp till sitt åtagande. Det finns anledning att understryka, såsom utskottet har gjort, att det är önskvärt att så sker även för resten av tiden. Men det är inte bara en fråga om att få medel till driftkostnaderna — jag tror f. ö. inte det är många här som kan följa Eva Hjelmström när hon hävdar att man genom att minska kapitalexporten kan — Nr 6 erhålla tillräckliga medel till daghemmens driftkostnader — utan det gäller också att se till att vi har de materiella resurserna. Här sker en mycket stark ökning, och samtliga partier, utom vpk, har bedömt att det inte finns praktiska möjligheter att gå längre. Det är dagens situation, och sådan var den också när vi antog planen.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Gabriel Romanus vidhåller sina ståndpunkter vad gäller utbyggnadstakten och att lika många föräldrar som nu köar och lika många barn som nu förvägras sin rätt till en bra barnstugeplats kommer att vara i samma situation långt in på 1990-talet, om inte 2000-talet, om vi skall ha den utbyggnadstakt som vi har i dag. Kapitalexporten tog jag bara som ert exempel på varifrån man kan hämta pengar. Kommunerna har små möjligheter att exempelvis beskatta företagen, vilket inte staten har. Det är den omfördelningen av kostnaderna som vi vill ha till stånd.

Herr talman! När tredje vice talmannen Karl Erik Erikssons och min motion om afasi nu besvaras, vill jag bara göra några korta kommentarer. Som vi redan sagt i vår motion befinner sig afatikerna — alltså de som drabbats av orddövhet eller ordstumhet — i en mycket svår situation. Det är heller ingen liten grupp det gäller, utan varje år beräknas ca 5 000 personer i vårt land drabbas av afasi. Orsakerna till denna sjukdom kan vara flera, bl.a. blodpropp, hjärnblödning eller kirurgiska ingrepp vid t.ex. tumörer. Trafikskador är tyvärr också en vanlig orsak till afasi, och det innebär att det ofta är även unga personer som drabbas. Eftersom människor i regel inte känner till så mycket om den här sjukdomen och dess symtom, innebär det att afatikerna ofta feltolkas av sin omgivning. Det är inte ovanligt att man felaktigt tror att talsvårigheterna, det försämrade minnet och en viss långsamhet är en mental defekt. Det får till följd att afatikern själv — och kanske också de anhöriga — ofta är generade över handikappet och därför isolerar sig. Helt förståeligt har afatikern själv stora svårigheter att göra sin röst hörd — att alltså få sina synpunkter framförda när det gäller de bristande rehabiliteringsresurserna. Även de anhöriga befinner sig ofta i en svår situation. Mot den här bakgrunden, och med anledning av en hel del ytterligare problem som vi tagit upp i motionen, ansåg vi motionärer det viktigt att hela problematiken för afatikerna och deras anhöriga verkligen uppmärksammades på riksnivå. Vi är annars medvetna om att en hel del — men inte alla — av de förslag som vi fört fram när det gäller afatikernas behandling och rehabilitering faller på de olika sjukvårdshuvudmännen, som utskottet också påpekar. Jag vet också att efter det att vår motion väckts här i riksdagen har åtminstone i ett par landsting motioner redan väckts om ökade rehabiliteringsresurser för afatiker. Men vad vi bl.a. ville slå fast var just vad utskottet också uttalar, nämligen att rehabiliteringsresurserna verkligen behöver förstärkas. Jag tror också att det är värdefullt att vi i socialutskottets betänkande har fått en redogörelse för det principprogram för medicinsk rehabilitering som socialstyrelsen lagt fram i februari i år. Det var alltså inte publicerat när vi väckte vår motion i januari. Denna komplettering i februari till socialstyrelsens tidigare framtagna strukturmodell för hälsooch sjukvården var desto mer angelägen, när man vet att de råd och anvisningar om neurologisk långtidsrehabilitering och eftervård som lades fram av dåvarande medicinalstyrelsen redan 1961 tyvärr inte till fullo efterlevts. Vi har nämligen brist på vårdplatser speciellt avsedda Jag hoppas och vill tro att det här principprogrammet för medicinsk rehabilitering nu verkligen kommer att vara en riktlinje för sjukvårdshuvudmännen när de gör upp sina sjukvårdsplaner. Bl. a. är det viktigt att helhetssynen på patienten och hans/hennes hela situation poängteras. Värdefullt är det också att socialstyrelsen i principprogrammet slår fast att det bör finnas en medicinskt kunnig samarbetsgrupp som skall planera den rehabiliteringsmedicinska verksamheten inom sjukvårdsområdet när det gäller vårdprogram och metodutveckling. Likaså bör det finnas en rehabiliteringsklinik med kvalificerade vårdoch behandlingsresurser som kärna i den rehabiliteringsmedicinska verksamheten. Om länssjukhusen i stort får tillgång till neurologisk sakkunskap, så att också en del svårare neurologfall skulle kunna få vård och rehabilitering inom det egna länet, skulle det betyda mycket för afatikerna. En annan viktig punkt som finns med i principprogrammet och som också utgjorde ett skäl för oss att väcka denna motion just i riksdagen är angelägenheten av ökad forskning och utbildning inom rehabiliteringsområdet. Här behövs statliga insatser. Behovet av både forskning och information om afasi har alldeles speciellt framhållits för oss motionärer av afatikerna och deras anhöriga. Många missförstånd och svårigheter skulle kunna undvikas eller lindras, om vår kunskap om afasi var större. Massmedierna — kanske framför allt radio och TV — borde utnyttjas mera i denna angelägna uppgift. Herr talman! Vi motionärer är starkt medvetna om bristen på både ekonomiska och personella resurser i dagens sjukvård.

Herr talman! Jag och några andra riksdagsledamöter har väckt en trepartimotion, nr 1105, om att riksdagen bör uttala att riksdagen står fast vid sitt ställningstagande år 1971 att säga nej till vattenfluoridering i vårt land. Bakgrunden till vår motion är naturligtvis statsrådet Troedssons beslut om en utredning, vars uppgift tycks vara att på nytt, trots riksdagsbeslutet, driva fram vattenfluoridering. Utskottet vill inte binda sig utan avstyrker motionen i avvaktan på att utredningen skall bli färdig. Jag kan i och för sig förstå utskottets argumentering för att inte ta ställning nu. Detta ansluter ju väl till den utskottstradition som har bildats. Jag uppskattar att utskottet i sitt betänkande håller en vad jag vill kalla neutral ton. Det innebär att man inte heller antyder att man innan utredningsresultatet föreligger vill ändra på riksdagsbeslutet från år 1971. Syftet med motionen har kanske inte heller i första hand varit att i denna omgång försöka få med utskottet på motionärernas linje. I och för sig hade det naturligtvis varit tacknämligt om vi lyckats med det, men det primära syftet har, som jag ser det, snarare varit att visa att det inom riksdagen finns en vaksamhet mot statsrådet Troedssons eventuella försök till framstötar på det här området. Statsrådet i fråga skall inte tro att de som var emot vattenfluoridering 1971 nu har lagt ner sin talan bara därför att det sitter en borgerlig regering. Statsrådet Troedsson har nog grovt missbedömt den svenska opinionen, när hon tror att svenska folket vill byta till sig en viss nedgång i kariesfrekvensen, som man möjligen kan uppnå den här vägen, mot allt vad vattenfluoridering kan tänkas komma att innebära. Det är f. ö. inte längre så säkert — här börjar de som undersöker de här sakerna bli alltmera tveksamma — att vattenfluoridering är den mirakelmedicin som man ursprungligen trodde. Nya undersökningar pekar åt det hållet. Uppgifterna om nedgången i kariesfrekvensen vid tillsats av fluor i dricksvattnet har varit klart överdrivna i de direktiv som utredningen har i bottnen för sitt arbete. Dessutom bör man komma ihåg att fluor är ett kemiskt ämne och under vissa omständigheter ett rent gift. Vad vi behöver, anser jag, som en allmän inriktning när det gäller politiken på det här området är att, i stället för att tillsätta nya kemiska substanser och gifter till vårt dricksvatten och vår miljö, undersöka olika möjliga vägar att gå fram precis tvärtom, dvs. minska den kemiska belastningen på vår miljö. Det lämnar man inget positivt bidrag till genom att ta upp en utredning kring de här frågorna, när riksdagen en gång tidigare har sagt var den står. Vi vet också — och här är det fortfarande betydande oklarheter — att riskproblemen ingalunda är fullständigt utredda. Olika undersökningar tyder på att en fortsatt vaksamhet är behövlig när det gäller att friförklara fluoren från de negativa verkningar den kan ha. Att i en sådan situation ta upp en diskussion om fluortillsats till en så grundläggande nyttighet som vårt dricksvatten tycker jag är helt fel. Låt mig slutligen säga att det också finns etiska och integritetsmässiga problem av mycket stor tyngd i det här sammanhanget. Jag tycker det är stötande att man över huvud taget kan diskutera att tillsätta ett så omstritt kemiskt ämne som fluor just till dricksvattnet, här finns ju inte några alternativ för medborgarna utan man måste helt enkelt använda det dricksvatten som finns. Samhället bör inte medverka till något sådant, och det är den tanken som ligger bakom vår motion. Jag har inget yrkande den här gången. Med vår trepartimotion har vi velat markera att det finns en vaksamhet i riksdagen på det här området. Skulle statsrådet Troedsson fullfölja utredningen så långt att det kommer ett förslag till riksdagen, kommer det förvisso att väckas ytterligare motioner i frågan.
Herr talman! Eftersom Lennart Pettersson inte hade något yrkande skulle jag ha kunnat avstå från ordet, och naturligtvis har jag ingenting emot att han och hans medmotionärer inom folkpartiet och centern håller tummen på ögat på statsrådet Troedsson; det kan kanske behövas i olika sammanhang. Emellertid har motionärerna föreslagit att en utredning som har tillsatts inte skall fullföljas, och det måste jag säga är en överloppsgärning. Det resultat som utredningen kommer fram till kan ju inte vara farligt, utan det kant.o.m. hända att det ger Lennart Pettersson ytterligare underlag för den motion som han har väckt. Återkom gärna med en motion när utredningen är klar, men jag tycker att vi skall låta den arbeta i lugn och ro och göra de bedömningar som den kan komma fram till.
Herr talman! Som jag sade inledningsvis var syftet bl.a. att markera att de ledamöter av riksdagen som har en annan uppfattning på den här punkten än statsrådet Troedsson inte har lagt ned sin talan. Den markeringen har vi nu gjort. Sedan var vi nog medvetna om att utskottet sannolikt skulle gå på låt oss kalla det en neutral linje och inte avbryta en utredning som var på gång, och det ligger väl en del i det. Men vi var litet oroade sedan vi läst direktiven.

Herr talman! Riksdagen har sin prövningsrätt när utredningen är klar. Till dess tycker jag vi kan lugna oss med att göra bedömningar av olika slag. Jag tror att Lennart Pettersson kommer att få mycket gott underlag i utredningen för sina ståndpunkter.

Herr talman! Det är med viss förvåning jag tar del av skatteutskottets yttrande och finner att det enda lilla stöd jag fått för min motion om ändrade bestämmelser för vårdbidrag för handikappade barn i syfte att lindra skattereglernas negativa verkningar kommer från moderathåll. Jag är naturligtvis väldigt tacksam för det, men jag finner det samtidigt litet märkligt och ologiskt. Faktum är ju att vårdbidraget för handikappade är konstruerat så att det diskriminerar förvärvsarbetande föräldrar och gynnar hemmaföräldrar.

Därför tycker jag det är litet ologiskt att stödet för motionen så att säga kommer från fel håll. Och jag tycker det är märkligt att jag inte fått stöd från dem som rimligen borde stödja den här tanken. I själva verket är det ju inte nödvändigt att föräldrar till handikappade barn avstår från förvärvsinkomst. Många handikappade barn får förtur till daghemsplats men har i alla fall så kraftiga extrabehov av resurser och omsorg att de betraktas som vårdbidragsberättigade och beviljas vårdbidrag i full utsträckning av bidragsbeviljande myndigheter. Det är alltså långt ifrån alltid den medicinska situationen som gör att föräldrar till handikappade barn väljer att stanna hemma — utan det är den ekonomiska situationen. När vårdbidraget läggs på toppen av en inkomst försvinner det ju till stor del som skatt. Jag finner det alltså ganska märkligt att företrädare för de partier som hårt bekämpat tanken på ett beskattat vårdbidrag i allmänhet här inte alls berör den principiella motsättningen och än mindre de praktiska konsekvenserna för kvinnors valfrihet och jämställdhet av vårdbidragets nuvarande konstruktion. Utskottet hänvisar till en utredning, och det är ju det vanliga förfarandet i Sveriges riksdag. Jag vill bara ställa frågan, om jag kan tolka det något kryptiska sättet att referera familjestödsutredningens behandling så, att utskottet förutsätter att det vid regeringens prövning blir en seriös behandling av vårdbidragets negativa effekter. Kommer utskottet i annat fall att i framtiden vara berett att pröva sådana här framställningar i en mera positiv anda?

Herr talman!

Utskottet understryker att det fortfarande har denna uppfattning. Det går inte att göra det här till en skatteteknisk fråga i första hand. Det kan vara sant att några nu kommer i kläm, men om man gör detta till i första hand en skatteteknisk fråga och inför lindringar i skattehänseende blir det de som är sämst ställda som får det minsta stödet. Utskottet understryker att familjestödsutredningens betänkande Föräldraförsäkring, som avlämnades i våras, nu efter remissbehandling är föremål för övervägande inom regeringen. Vi förutsätter att man tar upp de synpunkter som framförs i motionen och som åtminstone delvis har en inte obetydlig tyngd.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

Herr talman! Jag hyser respekt för att Alvar Andersson, som ju tillhör ett parti som i princip är för beskattade vårdbidrag, här också logiskt försvarar den principen i det stora hela. Det hade varit intressantare att höra representanter för de båda partier som i princip är emot beskattade vårdbidrag klara av den principiella akrobatiken. Här ger man ett bidrag som inte är motiverat av inkomstskillnader — att vissa familjer har låg inkomst och andra har högre — utan som är till för att förbättra de handikappade barnens omsorg. Bidraget är formellt lika för alla. Men sedan blandar man plötsligt in en helt annan princip, nämligen den generella inkomstutjämningen, och tar tillbaka en större del ju högre inkomst familjen har. Jag är inte alls motståndare till inkomstutjämning, men jag är motståndare till att man på detta sätt blandar ihop principerna. En betydande del av de familjer som har handikappade barn upplever det så att staten ger ett ganska väl tilltaget bidrag med ena handen men sedan tar tillbaka nästan alltihop med den andra. Det är principiellt felaktigt och får ganska tråkiga praktiska konsekvenser. Väldigt många människor skakas i sin respekt för statens intentioner att verkligen hjälpa dem. Jag får väl ta fasta på det i talarstolen upprepade beskedet att man verkligen skall pröva frågan seriöst. Det bästa är att göra detta bidrag helt skattefritt. Jag har ingenting emot att man sänker bidraget eller genom penningvärdeförsämringen låter det urholkas något, bara man gör det helt skattefritt. Om majoritet inte kan vinnas för den linjen, tycker jag att man i varje fall skall dela 9” upp bidraget så att en del, en omkostnadsdel, blir skattefri. Det är det enda rimliga i detta sammanhang.

Herr talman! Det är väl känt att skatteundandragande transaktioner sker i betydande omfattning i samband med olika utlandsbetalningar och liknande. Problemets storlek har vuxit i takt med den ökade utrikeshandeln och den ekonomiska integration som de facto har ägt rum i Västeuropa under efterkrigstiden. Också olikheter mellan skilda länders skatteoch civillagstiftning har bidragit till att problemen ökat. Men framför allt har det bristande samarbetet mellan olika staters skattemyndigheter i hög grad underlättat uppkomsten av skattebrott, där utlandstransaktioner är involverade. Vissa länder i Europa hart.o.m. satt i system att till egen fördel gynna utländska skatteoch valutafifflare. Dessa länder är Liechtenstein, Schweiz och i viss utsträckning också Luxemburg. Detta, herr talman, är bakgrunden till den socialdemokratiska motionen, som bl.a. sätter upp följande krav i kampen mot den internationella skattebrottsligheten: För det första vill vi att regeringen tar initiativ till överläggningar i syfte att få till stånd ett multilateralt avtal om handräckning och informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i samtliga länder i Västeuropa. För det andra vill vi att regeringen undersöker förutsättningarna för att i samarbete med andra länder ta upp förhandlingar med Schweiz och Liechtenstein för att åstadkomma sådana ändringar i skatteoch sekretessreglerna för bl.a. Domicilgesellschaften resp. Anstalten — bolagsformer som man arbetar med i angivna länder — att dessa inte längre kan utnyttjas i skatteundandragande syfte av bolag och privatpersoner utanför dessa länder. För det tredje vill vi att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att föreslå effektivare svenska nationella åtgärder mot internationell skatteflykt, där bl.a. frågan prövas om inskränkande särregler vad gäller skatteavdrag i samband med transaktioner med skatteflyktsländer. Jag har velat ge denna allmänna inledning för att redovisa för kammaren vad vi menar med rubriken internationell skatteflykt. Jag går inte upp i denna talarstol för att så mycket polemisera mot skatteutskottets enhälliga yttrande. I själva verket kan jag säga att det är tvärtom. Jag vill gärna understryka vad skatteutskottet i sitt betänkande över motionen har sagt i denna viktiga fråga. Jag betraktar det såsom utomordentligt positivt. Vad jag nu säger är i första hand riktat till regeringen, som jag tycker har all anledning ta fasta på vad utskottet har skrivit om behovet av snabba åtgärder på detta område. Jag kan här direkt citera vissa valda stycken ur utskottets skrivning, t.ex. följande: ”Av vad utskottet anfört framgår att utskottet helt instämmer i syftet med motionen. Om kravet på rättvisa och likformighet vid taxeringen skall kunna tillgodoses måste samhället med kraft ingripa mot skatteundandragande i alla former.

Det finns anledning att understryka det här i dag. Enligt min mening gäller det nu för den svenska regeringen att följa upp detta på det internationella planet, att följa upp det inom Europarådets ministerkommitté, så att vi kommer loss med ett internationellt samarbete på området. Vi har hållit på i många år och tuggat med de här frågorna inom ramen för arbetet med bilaterala dubbelbeskattningsavtal som har förberetts i organisationen för ekonomisk utveckling och samarbete i Paris, men vi har inte kommit särskilt långt. Därför gäller det nu att pröva den väg utskottet anvisar. Jag tror att de europeiska länderna har mycket gemensamt på det här området. Det finns alltså reella möjligheter att komma loss. Men det är klart att skulle det inte gå, även om den svenska regeringen gör allt den kan, vilket jag hoppas att den gör på basis av skatteutskottets betänkande, får man som vi har pekat på i motionen också tänka sig att ta till ensidigt svenska åtgärder för att öka trycket mot de utpräglade skatteflyktsländerna. Utskottet är även här med på noterna, vilket jag konstaterar med tillfredsställelse, och jag citerar ytterligare vad utskottet har sagt på den här punkten: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning. Om man inte genom internationella överenskommelser snabbt kan komma till rätta med rådande missförhållanden återstår endast att pröva frågan om interna åtgärder av t.ex. den art motionärerna aktualiserat.” Herr talman! Jag vill gärna ställa mig bakom skatteutskottets betänkande med anledning av vår motion, och det är min förhoppning att regeringen också skall handla i enlighet med utskottets intentioner.
Herr talman! Som redan framgått av Lennart Petterssons anförande finns det inte så stora meningsskiljaktigheter mellan motionärerna och utskottet. Utskottet stryker under att kampen mot den internationella skatteflykten är en av de viktigaste saker som vi har att ägna oss åt i kontrollhänseende, och vi förutsätter att regeringen vidtar alla de åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med missförhållandena. När utskottet ändå inte har kunnat tillstyrka motionen, så beror det på att många av de åtgärder som motionärerna har pekat på redan är på gång. De är alltså under bearbetning på ett eller annat sätt, och det finns ingen anledning att slå in öppna dörrar. När det gäller vad som sedan finns kvar vågar jag påstå att motionärerna har blivit helt tillgodosedda, precis som Lennart Pettersson sade.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
Herr talman! Skatteutskottets ordförande säger att man inte har kunnat fullt ut tillstyrka motionen, men jag vill ändå gärna säga att jag tycker att skatteutskottets betänkande innebär en mycket positiv behandling, som jag är utomordentligt tacksam för. Det är naturligtvis så som herr Wärnberg säger, att olika arbetsgrupper inom statsförvaltningen arbetar med dessa frågor. Det finns även grupper inom ramen för OECD som arbetar på problemen. Man kan i och för sig täcka in det mesta och säga att motionen därigenom är tillgodosedd, men om man tittar närmare på det arbete som bedrivs finner man tendenser på olika håll till ett väldigt långrotande. Man kommer aldrig till skott. Man griper inte tillfällena i flykten. Vad denna motion och, hoppas jag, också skatteutskottets betänkande skall kunna leda fram till är att man kommer loss någon gång på detta område, så att man tar de initiativ som behövs och anstränger sig litet extra för att få med andra länder som har samma grundläggande problem med den internationella skatteflykten. Jag hoppas verkligen att Erik Wärnberg har rätt när han säger att de arbetsgrupper som nu arbetar med dessa frågor är inriktade på att snabbt komma till resultat och inte spar några resurser för detta. Jag vill än en gång yrka bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman! Vi är medvetna om att det sker ett långrotande och att det kanske tar litet tid. Det är därför skatteutskottet satte in den mening som Lennart Pettersson citerade, att om man inte kommer till något snabbt resultat genom internationella överenskommelser förutsätter vi att det vidtas interna svenska åtgärder för att råda bot på skatteflykten.

Herr talman! Motionen 1977/78:1447 behandlar bevissäkringslagen och ställer yrkanden i två avseenden i syfte att minska den rättsosäkerhet som vi motionärer hävdat vidlåder delar av den lagen. Jag menar att bevissäkringslagen inte är någon prydnad för svensk lagstiftning. Den har en utformning som gör att enskilda medborgare i alltför stor utsträckning kan komma i beroende av myndigheters och myndighetspersoners skönsmässiga bedömanden. Jag hävdar att den har en utformning som i vissa delar strider mot grundläggande principer beträffande den enskildes integritet och rättsskydd. Motionen tar upp två frågor i lagen, nämligen kriterierna när den skall tillämpas och vilket organ som skall besluta om s.k. säkringsåtgärder. Jag har tagit upp dessa frågor förut och inte fått gehör för dem vare sig i skatteutskottet eller i kammaren. Också denna gång ställer sig skatteutskottet kallsinnigt till motionsförslaget. Det är verkligen inga långtgående krav som ställs, men de skulle, om de genomfördes, ta bort de minst acceptabla delarna av lagen och öka rättsskyddet för den enskilde utan att nämnvärt minska effektiviteten. Utskottet hänvisar i sin avstyrkan denna gång till att utredningen om säkerhetsåtgärder m.m. i skatteprocessen har fått i uppdrag att utvärdera bevissäkringslagen. Nu skall den utredningen såvitt jag kunnat se av direktiven inte ta upp integritetsfrågor. Det skall däremot kommittén för översyn av tvångsmedelsregleringen vid förundersökning i brottmål m.m. göra — även i sådana frågor som berör bevissäkringslagen. Justitieministern säger i direktiven beträffande tvångsmedelsregleringen i bevissäkringslagen att det kan ifrågasättas om den i alla avseenden innefattar en riktig avvägning mellan de olika intressen som berörs. Detta uttalande ligger i linje med vad som konkret har getts uttryck för i motionen. Med hänsyn härtill kan jag, herr talman, den här gången avstå från att ställa något yrkande.
Herr talman! Det är i två avseenden som motionärerna vill ha en ändring i bevissäkringslagen. För det första vill man att länsskatterätten skall besluta om säkringsåtgärder. Skatteutskottet anser i år liksom förra året att det då finns risk att det tar alltför lång tid att verkställa behövliga åtgärder i samband med granskning av deklarationsunderlag. Det kan finnas risk för att den som blir föremål för granskning kan undanhålla eller gömma undan material som skulle behövas för att få en rättvis beskattning. Därför vidhåller skatteutskottet sitt yrkande om avslag på motionen i detta avseende. I det andra fallet vill motionärerna att det skall föreligga skälig misstanke om skattebrott för att man skall kunna tillämpa bevissäkringslagen. Vi anser i skatteutskottet att man i så fall går ifrån hela meningen med bevissäkringslagen. Om den som är utsatt för granskning inte vill tillhandahålla det material som han enligt lag är skyldig att tillhandahålla, måste det finnas möjligheter för granskningsman och taxeringsmyndighet att komma åt det material som skall ligga till grund för en rättvis deklaration och en rättvis beskattning. Det kan då inte vara rimligt att man skall behöva misstänka skattebrott för att komma åt de handlingar som erfordras. Skatteutskottet är som sagt enigt i år liksom förra året, och jag vill härmed yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Olle Westberg i Hofors och jag förde vid ungefär den här tiden förra året en ganska omfattande debatt i denna fråga, och jag skall inte göra en upprepning. Jag vill bara deklarera att jag finner att de skäl som skatteutskottet anförde förra året var lika litet bärande då som jag tycker att samma skäl är nu. Låt mig dock nämna en enda punkt. Den gäller detta med granskningsledaren, som själv skall kunna fatta beslut. Lagen säger att när det gäller privatutrymmen är det av integritetsskäl viktigt att det är andra som fattar beslut, nämligen länsskatterätten. Detta gäller inte övriga utrymmen. Jag förmenar exempelvis att skillnaden mellan privatutrymmen och övriga utrymmen i vissa fall kan vara liten. Bara det är ett skäl till att man bör införa bestämmelsen att beslutet alltid skall fattas av länsskatterätten.

Herr talman! I min motion 1977/78:410 har jag yrkat att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till ändring av lagen om beskattningen av vinster i utländska lotterier. I dag kan vinnare i nämnda lotterier få betala = Nr 6 ända upp till 85 96 skatt på vinstsumman, vilket gör att beloppen oftast Torsdagen den placeras i utländska banker för att sedan användas till köp av hus utomlands, 5 oktober 1978 resor och varor som kan medföras hem till Sverige i samband med resorna. I motionen har jag föreslagit att staten i stället skall tillämpa samma skattesats som för vinst på penninglotter, alltså 30 96. Detta skulle uppmuntra till att ta in beloppen till Sverige och betala skatt på dem. I fråga om de belopp som vinnarna sätter in i svensk bank betalas sedan årligen skatt på erhållen ränta. Herr talman! Jag har i motionen utgått från att många svenska medborgare spelar på utländska lotterier, och jag vet att så är fallet. För att undvika missförstånd vill jag påpeka att jag själv inte hör till dem som sysslar med sådant. Dock har jag skaffat mig god vetskap om hur det förfares i dylika fall. Utskottet har i sin skrivning påpekat att lotteriförordningen inte förbjuder spel på utländska lotterier men försvårar detta genom förbud som i princip innebär att bankerna och postverket inte kan åta sig uppdrag som avser betalning av insatser eller betalning av vinster i utländska lotterier. Utskottet påpekar även att det enligt 5 § valutaförordningen är förbjudet för den som är bosatt här i riket att utan riksbankens tillstånd verkställa eller ta emot betalning till eller från utlandet eller i utlandet annat än för vissa bestämda ändamål. Riksbanken har dock föreskrivit att enstaka betalning av belopp som ej överstiger 100 kr. får verkställas som löpande betalning oavsett ändamålet. Sistnämnda föreskrift utnyttjas av lottköparna för att göra inbetalningar av belopp understigande 100 kr., antingen i olika kassor på samma postkontor eller på olika postkontor. Betalningarna kan även göras med några dagars mellanrum. Eftersom en lott, åtminstone i ett visst utländskt lotteri som jag inte skall nämna namnet på, medgiver deltagande i fem dragningar är vinstchanserna större än i Penninglotteriet. Många vinner också, men beloppen blir oftast kvar i utlandet eller förs in i Sverige i form av varor. Det är detta problem jag har velat göra riksdagen uppmärksam på. Skatteutskottet avstyrker min motion med hänvisning till att frågor rörande utländska lotterier kommer att behandlas av 1972 års lotteriutredning, som dock, enligt sina direktiv och enligt vad jag erfarit, inte kommer att pröva beskattningsreglerna. Eftersom lotteriutredningen nu snart är klar med sitt arbete — det beräknas vara klart under våren 1979 — har jag för dagen inget annat yrkande än skatteutskottets, och jag är beredd att invänta lotteriutredningens betänkande. Det är dock enligt min mening klart att de problem jag belyser i motion nr 410 icke löses genom lagstiftning om förbud mot inköp av lotter i utländska lotterier. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är inte någon angelägen skattereform herr Dahlén pläderar för. Det finns mer angelägna frågor att syssla med än att sänka 103 skatterna för dem som får betala 85 96 i skatt för tillfällig förvärvsverksamhet eller för vinster man får i utländska lotterier. R I detta sammanhang måste jag påpeka att även om det rent formellt inte är förbjudet att köpa lott i utländskt lotteri är det ändå förbjudet att främja deltagande i utländska lotterier. Man försöker på allt sätt förhindra detta. Jag vågar påstå att det förslag herr Dahlén lägger fram innebär att man vill uppmuntra till köp i utländskt lotteri i stället för att förhindra detta. Bakgrunden är ju att man i Sverige bara får anordna lotterier för vissa ändamål, och en myndighet prövar om ändamålet är riktigt. Här skulle man alltså gå förbi detta och köpa lotter i utländskt lotteri — marknaden är dock begränsad. När man på olika sätt försöker förhindra deltagande i utländska lotterier vill motionären uppmuntra till detta. Vi anser att det är felaktigt, och detta är alltså ingen angelägen skattereform. Kan vi på något sätt förhindra detta deltagande är det bara bra enligt utskottets uppfattning. Därmed ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är kanske inte en så angelägen reform, men det finns stora pengar utomlands. Jag känner till en del belopp i Kopparbergs län — och det är inte småsummor — som har kommit in på vinster i ett visst tyskt lotteri. Man kan då fråga sig varför man genom postverket nästan varje månad får reklam förmedlad från dessa lotterier. Om man inte vill befrämja detta borde man ta steget ut och förbjuda postverket att befordra sådan reklam. Jag avser inte att i dag polemisera mot utskottets ordförande i denna fråga. Jag har sagt att jag vill avvakta den utredning som efter många år kommer från 1972 års lotteriutredning för att se vad man där har att säga. Utredningen har ju till uppgift att också ta upp frågan om utländska lotterier. Även om denna fråga kanske kan anses vara obetydlig, så rör det sig dock om stora pengar, och jag tror att skatteutskottets ordförande och jag kan vara överens om en sak: det gäller att se till att så mycket som möjligt av de svenska medborgarnas pengar stannar inom Sverige och beskattas här.
Herr talman! På den punkten är vi överens, och jag hoppas att motionären bidrar till att få de människor som han i detta sammanhang känner till att betala skatt på de pengar de vunnit. De är nämligen skattskyldiga även om de inte tar hem dessa pengar, och jag hoppas som sagt att motionären medverkar till att skatterna på dem flyter in. Men troligtvis kommer de här människorna inte att betala skatt på sina vinster när de får en skatt som är 30 96 —-eller 42 96, om jag skall vara riktigt noga, för det är vad skatten är på varulotterier i Sverige. Är det fråga om väldigt stora belopp tror jag att det föreligger risk för att man försöker komma undan skatten. Det finns alltså ingen skillnad i skattetillämpningen vare sig man tar hem pengarna eller inte. Man är skattskyldig för dem i båda fallen, och om vi kan hjälpas åt på den här punkten är det naturligtvis bra. Vad sedan gäller postverkets sätt att förmedla brev tycker jag inte att vi, som motionären vill, skall ålägga postverket att undersöka vad som finns i vartenda brev som kommer från utlandet — man behöver inte ange på ett kuvert att det innehåller reklam för ett lotteri. Det är en ren omöjlighet. Postverket får däremot inte förmedla pengar i den andra riktningen, och det är detta som är det väsentliga.

Herr talman! Politikens villkor är det centrala temat i de fyra motioner från folkpartirepresentanter som nu har samlats i konstitutionsutskottets betänkande 1978/79:2. Här aktualiseras mångsyssleriets omfattning och verkningar, heltidsengagerade politikers och politiska tjänstemäns anställningsvillkor, äldre människors möjligheter att utöva politiska förtroendeuppdrag och det politiska livets bristande anpassning till barn och familjeliv. Frågeställningarna är av grundläggande betydelse för den representativa demokratins möjligheter att fungera och utvecklas. Nödvändigt är att villkoren är sådana, att det politiska livet kan fungera som en naturlig del iden totala samhällsgemenskapen. Villkoren får alltså inte vara sådana, att politikerna avskärmas från samhällslivet i övrigt. Här krävs en ingående diskussion om mål och medel för en nödvändig vitalisering av demokratins arbetsformer. Ett samhällsengagemang måste kunna utformas så att det är möjligt att förena med ett i övrigt normalt samhällsliv. Denna problematik måste ses utifrån den enskilde politikerns situation och möjligheter. Tillfredsställande är att utskottet tycks vara förstående för det frågekomplex som här aktualiseras.

Därför har jag i ett särskilt yttrande till betänkandet kortfattat konkretiserat de frågeställningar som vi utifrån folkpartiets synpunkter anser motivera en övergripande åtgärdsinriktad analys av arbetsvillkoren m.m. för de politiskt förtroendevalda och de politiska tjänstemännen. Är det möjligt att förena ett politiskt arbete med ett normalt familjeliv? Denna fråga ställer många människor numera. Att det är betydande svårigheter måste konstateras, speciellt för småbarnsföräldrar. Samtidigt krävs det av varje politiker att, oavsett på vilken nivå i beslutsmaskineriet som han eller hon befinner sig, vid sidan av sitt offentliga samhällsuppdrag både delta i det partipolitiska arbetet och hålla en direktkontakt med allmänheten. Detta med närdemokrati är en självklar nödvändighet samtidigt som det är en naturlig konsekvens för att en meningsfull dialog skall kunna utvecklas mellan väljare och valda. Uppgifternas omfattning tenderar att ständigt växa med åtföljande konflikt mellan privatliv och samhällsarbete. I stället för att nonchaleras måste frågeställningens allvar leda till konstruktiva åtgärder. Detta förutsätter att man anser att de valda verkligen skall kunna vara en spegel av väljarna. För den representativa demokratin är denna princip grundläggande. En annan åtgärd för att skapa en mänskligare politik är att alla sammanträden av betald karaktär i princip förläggs till dagtid. Detta är nästan en självklarhet på riksoch landstingsplanen, men i kommunerna är det tyvärr inte alltid naturligt. Lika vanligt som att landstingsmöten hålls på dagtid borde det vara att också kommunfullmäktige har dagsammanträden i stället för de alltför ofta förekommande nattmanglingarna. Lokala informationsmöten, som direkt riktar sig till allmänheten, måste däremot anordnas som kvällsarrangemang. När det gäller åldersgränser för offentliga uppdrag är det nuvarande systemet ganska tvivelaktigt, som princip betraktat. Varje myndig medborgare måste kunna betraktas individuellt utifrån principen om likaberättigande, med rätt person på rätt plats oberoende av ålder och kön. Den stora gruppen pensionärer, ca I miljon medborgare, får inte ställas åt sidan enbart på grund av ett generellt åldersstreck, trots att deras vitalitet ökar. Pensionsutbetalningen får med andra ord inte vara diskvalificerande för deltagande i det aktiva samhällsarbetet. Folkpartiet har gått i spetsen för det politiska mångsyssleriets bekämpande. Därför har denna fråga vid flera tillfällen aktualiserats i denna kammare. Som påtalats i bl.a. motioner är behovet av en samlad kartläggning betydande för att bl.a. få större klarhet i vad som dels är positivt från samordningssynpunkt, dels är negativt från lojalitetssynpunkt. Man kan ju inte blunda för de intressekonflikter som uppstår. Detta borde från allmänhetens synpunkt kunna granskas i stället för att skylas över. Samtidigt är det viktigt att påpeka Nr 6 att politiker inte får bli smalspåriga experter utan måste få en bred Torsdagen den verklighetsförankring i olika delar av samhällslivet, men detta behöver 5 oktober 1978 nödvändigtvis inte ske samtidigt på skilda områden. Under 1970-talet har vi fått allt fler professionella politiker. Det finns numera många förtroendevalda, som inte hinner med något yrkesarbete vid sidan om sina offentliga uppdrag. Det finns också många tjänstemän som rekryteras för att biträda heltidsengagerade förtroendemän med huvudsakligen politiska uppgifter. Sammanlagt torde dessa s.k. professionella politiker av olika kategorier uppgå till minst 1 000 personer. För många av dessa präglas det politiska heltidsengagemanget av betydande osäkerhet. Det finns ingen garanti för att anställningen fortsätter efter mandatperiodens utgång. Därför har det för vissa grupper skapats särskilda skyddsnät i form av pensioner, avgångsvederlag och liknande. Detta skedde bl.a. vid regeringsskiftet här i landet 1976, vilket kom att medföra en del märkliga konsekvenser. För andra grupper finns inga sådana skyddsnät. Lönesättningen har påverkats såväl av önskemålet om att kunna rekrytera kvalificerade personer som av insikten om att engagemanget kan vara tidsbegränsat. De lösningar som har valts har långt ifrån alltid varit klart genomtänkta, och ibland har de fått direkt stötande konsekvenser då anställningsvillkoren visat sig vara alltför generösa. Bestämmelserna har ibland så utformats att ledande politiker uppbär betydande belopp i pension samtidigt som de får full lön för annat politiskt arbete. Lika tvivelaktigt är det när unga personer efter en relativt kort period som heltidsengagerade politiker kan dra sig tillbaka som välavlönade pensionärer. Här är det hög tid att dessa bestämmelser verkligen ses över och grundligt genomarbetas på alla nivåer i vår samhällsapparat. Slutligen, herr talman, vill jag säga att det alltså är mycket angeläget att det frågekomplex som jag här mera skissartat har berört blir föremål för en samlad översyn. Detta är nödvändigt för att kunna skapa rimliga förutsättningar för en mänskligare politik. För oss inom folkpartiet är det självklart att politiskt samhällsengagemang, på alla nivåer, måste på ett naturligt sätt integreras med det övriga livet i den totala samhällsgemenskapen och inte isoleras därifrån.

Herr talman! Frågan om mångsyssleriet och politikernas arbetsvillkor har diskuterats i kammaren under större delen av 1970-talet. Att döma av dagens debatt och det särskilda yttrande som fogats vid det betänkande som vi behandlar är det lika svårt nu som tidigare att omsätta de allmänna värdeomdömena i konkreta handlingsalternativ. I betänkandet behandlas fyra olika motioner, och utskottet är helt enigt i sina uttalanden. I det nyss nämnda yttrandet sägs endast att det hade varit bättre, om utskottet också hade varit berett att medverka till en samlad översyn av problemkomplexet. I yttrandet anförs dock inget som motsäger vad utskottet har redovisat. Låt 107 mig ändå något kommentera utskottets motiveringar på resp. punkter.

Vad är det då som man tar upp? I en motion begärs en utredning om hur det politiska livet bättre skall kunna anpassas till barn och familj. Det första man kan fråga sig i detta sammanhang är: Vad är det för samhällsliv som man diskuterar och vad är ett normalt familjeliv? Finns det i dagsläget en rikslikare för ett sådant förhållande? Är detta ett problem som enbart berör politikerna? På den frågan vill jag svara nej, det berör även människor inom andra delar av vårt samhälle. Det berör dem som arbetar i folkrörelserna, det berör dem som arbetar exempelvis i idrottsrörelsen. Här finns det människor som på sin fritid och på obekväm tid lägger ned arbete på uppgifter som —- om man får använda ordet normalt — ligger utöver vad som är möjligt att anpassa till ett normalt familjeliv. De frågor som tas upp i den här motionen — om rätt till ledighet, om ersättning för förlorad arbetsförtjänst och om olika sätt att lösa vissa gruppers problem — kräver ju ingen särskild utredning. Rätten till ledighet är reglerad utom i ett avseende. Det gäller dem som är anställda vid krigsmakten, och där pågår en översyn av tjänstereglementet. Det har vi också redovisat från utskottets sida. I den övriga delen är den kommunallagsreform som beslöts under 1977 exempel på att det utredningsarbete som vi har bedrivit tidigare och det arbete som utskottet har lagt ned på frågan är helt inriktat på att förbättra politikernas arbetsvillkor. Det finns numera rätt till ledighet för de här uppdragen. Det är alltså i sig inget problem. Om man sedan vill hålla sammanträden på dagtid eller kvällstid tycker jag vi får överlåta till de kommunala beslutande församlingarna att bestämma i enlighet med vad de anser vara bäst. Allt är inte antingen svart eller vitt i detta sammanhang. Man tar inte bort problemet enbart genom att säga att sammanträde skall hållas på dagtid, därför att vi har stora grupper skiftarbetande och andra kategorier som hararbetstid när huvuddelen av de förvärvsarbetande är lediga. Men det är ett särskilt problem som man också har pekat på. Vi kan vidare konstatera att frågan om arvode också har satts i relation till de svårigheter som kan föreligga att fastställa någon inkomstbortfallsprincip. Den grundläggande principen är att arvode skall utgöra ersättning för uppdrag och att man bestämmer en skälig ersättning. Det gör också kommuner och landstingskommuner var för sig. Grundtanken är att man sätter arvoden så, att ingen av ekonomiska skäl skall vara tvingad att avstå från ett förtroendeuppdrag. Kommunalrättsreformen innebar också att kommunerna fick vidgade möjligheter att underlätta för politikerna. De får exempelvis räkna in omkostnader för barntillsyn eller de särskilda kostnader som handikappade kan åsamkas när de åtar sig ett förtroendeuppdrag. Allt det här tillämpas nu ute i kommunerna och i landstingskommunerna. Det finns en möjlighet för Nr 6 de förtroendevalda att ta tag i de här frågorna. Utskottet anser därför att det inte finns någon anledning att ånyo särskilt diskutera den här frågan utan att 1977 års kommunallagsreform måste slå igenom.

Det är en fråga som man beslutar om ute i kommunerna. Om det finns några särskilda frågor som bör uppmärksammas i det sammanhanget förmodar jag att de också kommer med i den översyn som nu pågår och att kommunerna var för sig kommer att ta upp de här frågorna till förnyat ställningstagande. När det slutligen gäller frågan om uppdragskoncentrationen sade jag i mitt inledningsanförande att de gamla värderingarna lever kvar. I förra årets riksdagsdebatt ställdes den konkreta frågan: Vad är egentligen mångsyssleri? Någon definition gavs inte vid det tillfället. Jag undrar om vi kan få någon definition i dag. Det talas om en avvägning mellan vad som är uppdragskoncentration och vilka uppdrag som är nödvändiga för samordningen. Men vad är då nödvändig samordning? Jag utgår från att den kan vara någonting högst individuellt för olika politiker. Är det över huvud taget möjligt att konkretisera uttalandena kring mångsyssleri i praktiska riktlinjer? Men det är ändå inte detta som jag tycker är det väsentligaste, utan det är den roll som partierna har i det här sammanhanget. Förra gången vi behandlade frågan sade konstitutionsutskottet i sitt betänkande att partierna har att utan någon statlig inblandning göra de bedömningar som de anser erforderliga. Nu befinner vi oss i en situation då partierna ånyo har möjlighet att göra sådana bedömningar. De går nu in i nomineringsarbetet för de allmänna valen vilket sedan skall följas upp av nomineringar till nämnder, styrelser och andra uppdrag som de beslutande församlingarna har att verkställa. Partierna har möjlighet att göra bedömningar i den mån de finner det erforderligt. Jag tycker det är av största vikt att vi överlämnar de interna övervägandena och fördelningen av de olika uppdragen till partierna själva — jag kan inte tänka mig några statliga riktlinjer för partiernas interna arbete. Inte heller kan jag finna att man, som Esse Petersson säger, försöker skyla över någonting av det som har med den s.k. uppdragskoncentrationen att göra. Den samlade redovisning som har efterlysts tror jag skulle bli oerhört tung och alldeles omöjlig att tränga igenom, om man skulle samla exempel från hela landet. Det finns nämligen i dag så stor samordning och så många sammanställningar av uppdrag att det inte uppstår något sådant problem för den som vill sätta sig in i saken att också göra det. Framför allt finns ju redovisningarna på det kommunala planet. Där är det kanske också mest intressant för de enskilda människorna att se hur uppdragen är fördelade bland de politiker som de har närmast sig. 109 Herr talman! Detta resonemang har lett fram till att utskottet föreslår riksdagen att avslå motionerna. Utskottet har pekat på den vitala betydelsen av diskussion och fäst uppmärksamheten på politikernas arbetsvillkor samt redovisat vilka åtgärder som är vidtagna. Vi är beredda att gå vidare i diskussionen.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
Herr talman! Bengt Kindbom säger att det inte finns någon skillnad mellan å ena sidan utskottets skrivning och å andra sidan det särskilda yttrandet. Men att det finns en skillnad märker Bengt Kindbom, om han vill läsa innantill. I det resonemang från utskottets sida som jag redovisade är man positiv i många ordvändningar men kommer till slutsatsen att vi har utredningar som är antingen genomförda eller pågår och att vi dessutom har den nya kommunallagen, som — det skall i rättvisans namn erkännas — ger möjlighet till större flexibilitet. Därför skulle vi i det här läget inte ha behov av någon översyn. I det särskilda yttrandet tar jag upp olika delar i motionerna och synpunkter som rör just de förtroendevaldas situation och de politiska tjänstemännens arbetsvillkor. Jag anser att det behövs en samlad översyn av hela problematiken. Där är det således väsentliga skillnader. När det gäller mångsyssleriet som sådant är det inte en diskussion om vad som är mångsyssleri som är huvudsaken, utan att man — vilket också framgick både av mitt anförande och av det särskilda yttrandet — får en kartläggning av det för att ge medborgarna möjligheter att ta ställning till problemet. Det positiva med diskussionen om mångsyssleri är att man har fått i gång en allmän debatt och att det har skett en viss självsanering på området.
Herr talman! Av Esse Peterssons anförande blir slutsatsen att det särskilda yttrandet egentligen borde ha varit en reservation. Jag sade tidigare att utskottet är enigt. Jag tolkar det nämligen som att man har godtagit utskottets redovisningar, trots det som sägs i det särskilda yttrandet om att det hade varit bättre om utskottet varit berett att medverka till en samlad översyn av problemkomplexet. Vad är det som finns med i det särskilda yttrandet? Jo, det är frågan om de heltidsengagerade politikernas ställning. Jag nämnde tidigare att den diskuteras inom kommunoch landstingsförbunden. Jag vill tillägga att det kanske inte bara är de heltidsengagerade politikerna som har en särställning. Jag kan peka på en grupp som måhända har en sämre ställning, nämligen de olika förtroendemän som är deltidsengagerade. Kommunerna har i dag inte möjlighet att heltidsengagera förtroendemän på alla ledande poster. Därför finns det rader av deltidsengagemang där problematiken kanske är än större. Det andra problemet som tas upp i det särskilda yttrandet är mångsyssle riet. Min fråga är: Hur skall man kunna kartlägga det när man inte vet vad det - Nr 6 egentligen är? Det blev ju slutsatsen av Esse Peterssons senaste inlägg.
Herr talman! Kartläggningen är till för att få en bild av den uppdragskon De politiskt förtro centration som är rådande. Sedan får man dra stutkatsorna av det. Det var inte endevaldas arbetsså att man endast skulle redovisa dem som någon till äventyrs ansåg vara villkor m.m. mångsysslare, utan det skulle vara en förteckning över och kartläggning av alla förtroendevalda för att man skulle få en bild av läget som bakgrund för ställningstaganden. Det är positivt om man ändå framöver kan komma fram till en sådan här bredare översyn av den situation som de politiska förtroendemännen, och likaså de politiska tjänstemännen, befinner sig i. På en punkt vill jag ge Bengt Kindbom rätt. Det är inte bara fråga om heltidsengagerade politiker och tjänstemän, utan problemet är lika stort för halvoch deltidsengagerade politiker och tjäntemän. Där finns ytterligare en uppgift att ta med i utredningen. Nog finns det att göra om bara viljan finns.

Herr talman! Att bli pensionär innebär inte bara att få en hel del förmåner utan också att mista en hel del rättigheter, på arbetsmarknaden, inom socialförsäkringarna och på flera andra håll.

Alla vet detta. De flesta är medlemmar i organisationer som har eller har haft den typen av regler. Ändå verkar det som om utskottsmajoriteten över huvud taget inte vill se det här problemet. Utskottsmajoriteten blandar bort problematiken i en suddig skrivning om att nomineringsarbetet är någonting som partierna själva skall besluta om. Det är givet att partierna själva skall besluta om det, men problemet gäller ju inte bara politiska partier — det gäller stora delar av samhället. Om det är på det sättet att människor över 65 eller 70 år formellt eller informellt över huvud taget inte får vara med är det väl då en lika angelägen riksdagsuppgift att på något sätt reagera som om det var fråga om kvinnor eller människor av en viss ras eller religion som diskriminerades. Jag har inte här begärt något mera formellt ställningstagande i form av lagstiftning e. d. Jag har begärt en kartläggning. En sådan tror jag hade varit av intresse för alla. Och jag har framför allt begärt en meningsyttring. I det särskilda yttrandet finns ett klart ställningstagande. Det kunde i varje fall ha funnits en utskottsskrivning från majoriteten om att man inte gillar den typen av formella regler som utesluter 70-åringar från kommunala förtroendeuppdrag för att ta ett exempel som är ganska vanligt.

Herr talman! Någon utskottsminoritet finns det inte, men, som jag sade förut, det särskilda yttrandet av folkpartiet kanske betraktas som en reservation. Men det är det inte. Jag vill bara påpeka en sak: Det finns ingen regel som generellt utestänger 70-åringar från förtroendeuppdrag. En sådan gräns finns i vissa speciallagstiftningar, och då är det dem man får väcka förslag om att ändra i varje särskilt fall. Sådana förslag får då bedömas i det sammanhanget. Någon generell regel — det vill jag understryka — finns inte som utestänger 70 åringar. Återigen: Det som är det väsentliga i den representativa demokratin i det här landet är ju partiernas ställning, och här återkommer vi alltså till partiernas interna överväganden i dessa sammanhang.
Herr talman! Jag noterar med intresse men kanske med än större beklämning frånvaron i Bengt Kindboms yttrande av ett principiellt ställningstagande mot åldersgränser, om det så är partier eller fria organisationer som tillämpar generella gränser, generella fallbilor, där alla skall lämna sitt uppdrag vid en viss biologisk ålder. Jag efterlyser från någon av utskottsmajoritetens representanter ett ställningstagande, för i det här fallet krävs ingen formell reservation. Det är ju inte fråga om ett yrkande om lagstiftning e. d., utan det gäller precis den typ av ställningstagande som man kan framföra i ett särskilt yttrande, nämligen att man principiellt ogillar sådana åldersgränser. Det har inte utskottsmajoriteten kunnat skriva under på. Om detta verkligen är utskottsmajoritetens mening är det mycket intressant för en miljon människor över 70 år — eller vi kanske skall tänka oss samtliga pensionärer, dvs. 1,5 miljoner människor över 65 år — att representanter för alla partierna utom folkpartiet tycker att det är riktigt att man i organisationsväsendet eller i det politiska arbetet generellt säger att dessa människor inte får lov att vara med. Om det förhåller sig på det sättet tror jag att dessa människor är mycket intresserade av att få höra det klart utsägas.

Herr talman! Mångsyssleriets problem är inte okända för riksdagens ledamöter. Den som sitter i riksdagen sitter också i ett eller två utskott, en eller flera utredningar och kommittéer, en eller flera statliga styrelser, liksom den som sitter i landsting eller kommunfullmäktige också sitter i en nämnd Nr 6 eller fler. Ett tyngre uppdrag ger många fler små. Därför är det svårt att klara av att sitta i kommunfullmäktige, landsting och riksdag samtidigt. Möjligheterna att uppleva verklighetens problem på samma sätt som andra människor är begränsade för politiker. Det kan inte annat än påverka beslutens innehåll. Det är omöjligt att helt föreställa sig den verklighet som finns bakom beslutsunderlagets tjocka luntor. Ingen PM kan registrera allt. Ett tydligt exempel på det är vad som hände när sambeskattningen avskaffades och särbeskattningen infördes för att kvinnor skulle kunna gå ut på arbetsmarknaden. Ingen politiker hade i det läget förutsett det enorma intresset för förvärvsarbete bland småbarnsmammorna, och därför hade man inte heller mött upp med någon daghemsutbyggnad. Planen på daghemsutbyggnad kom först fem år senare, då katastrofen redan var ett faktum. Kritiken mot mångsyssleriet växer sig allt starkare utanför politiken. Press, radio, TV och utomparlamentariska grupper har ägnat många ambitiösa timmar åt att åstadkomma sammanställningar över maktkoncentrationen i politiken. Därför vore det angeläget att få fram en offentlig redovisning av politikers uppdrag för att möta den opinion som finns. Detta är viktigt, eftersom mångsyssleriet bidrar till misstroende mot det politiska systemet som sådant. Många politiker har tagit kritiken på allvar och dragit ner på antalet uppdrag. Folkpartiet har vid sitt landsmöte till sina medlemmar givit rekommendationen att riksdagsuppdrag inte bör förenas med tyngre kommunala uppdrag. Men alltjämt är mångsyssleriet ett problem för de grupper, framför allt kvinnorna, som inte har de praktiska förutsättningarna att ställa upp på politikens villkor, för väljarna, som inte kan få information om vilka uppdrag de förtroendevalda politikerna har, och för politikerna, som får sämre möjligheter till insyn i byråkratin. En offentlig redovisning skulle underlätta för väljarna att avgöra de olika lojaliteterna hos de olika politikerna. Det är också en självklar rättighet för våra väljare att få veta vad deras förtroendevalda gör. I de flesta fall är uppgifterna om olika uppdrag betydligt väsentligare än den uppgift om titel som finns efter namnet på valsedeln. Titeln är ju många gånger en reminiscens från den tid då politikern i sig inte var politiskt aktiv. Jag skulle vilja fråga Bengt Kindbom varför han inte vill se till, att väljarna får veta vilka uppdrag vi politiker har. Precis innan jag skulle gå upp här i talarstolen, herr talman, tittade jag noggrant i de betänkanden som vi har att behandla i dag. Bland dem finns konstitutionsutskottets betänkande nr 5. Det är väl inget särskilt med det betänkandet, men det har varit på remiss till Svenska kommunförbundet. Den som har svarat från Svenska kommunförbundets sida är Karl Boo, och den som har undertecknat konstitutionsutskottets betänkande är också Karl Boo. Karl Boo skriver brev till Karl Boo. Jag tycker det är ett ypperligt exempel på mångsyssleriets avigsidor.

Herr talman! När det gäller frågan om åldersgränser vill jag än en gång slå fast, att vi inte har några generella regler på den punkten. Det finns heller inga uttalanden från utskottet om att man står bakom några åldersgränser. Här är det fråga om en fri nominering till den del som partierna har att göra den. Speciallagstiftningen pekade jag på tidigare. Bonnie Bernström tar upp frågan om att det kan skapa ett misstroende gentemot politikerna att de inte vill redovisa hur uppdragen är fördelade. Jag vill fråga Bonnie Bernström: Bygger hon det uttalandet på att folkpartiets rekommendation inte har gett den effekt som avsågs? Någonting åt det hållet måste det väl ändå vara eftersom folkpartiet ständigt återkommer till detta. Utskottsmajoriteten i övrigt har ju hänvisat till partiernas nomineringsarbete. Den offentliga redovisningen finns i princip i dag. Jag sade att det är allra viktigast att den finns på det kommunala planet eftersom människorna upplever att det är där politikerna och beslutsfattarna finns närmast dem. Jag kan för min del inte förstå att uppgifter om de olika uppdragen är det väsentligaste. Det måste vara uppgifter om uppdragens art som är det väsentliga när man talar om koncentration. Avvägningarna här kommer att bli svåra att göra, och jag noterar att Bonnie Bernström inte heller i år har gett någon definition på vad hon menar med mångsyssleri. När man tittar på betänkandet så kan man konstatera att det är en väldig förenkling av problematiken att säga att det är Karl Boo som skriver brev till Karl Boo. Här rör det ju sig om två institutioner. Det finns ett uttalande från Esse Petersson tidigare som jag vill ta fasta på, nämligen att det kan finnas ett behov av samordning och samverkan på olika nivåer. Då vore det intressant att höra hur Bonnie Bernström ser på detta. Är det olika uppfattningar inom folkpartiet eller har man samma uppfattning? Är det betydelsefullt att det finns en viss samordning, vilket det fanns i det här utpekade fallet, eller är det oväsentligt?
Herr talman! För att förklara detta med misstroende: jag har personligen stött på åtskilliga människor som uttalar sitt misstroende för en politiker som har alltför många uppdrag. Det är ett befogat misstroende. Om man har dubbla lojaliteter kan man inte kritisera olika instanser. Folkpartiets rekommendation har fallit ut tämligen väl. Däremot är det väl egentligen viktigare att centern antar en sådan här rekommendation. Centern är nämligen det värsta mångsysslarpartiet enligt den undersökning FPU gjorde om mångsyssleriet i riksdagen för något år sedan. Det parti som talar om decentralisering har alltså de flesta maktsamlarna inom sitt parti. Bengt Kindbom försöker smita undan och vill inte förklara varför han inte vill lämna uppgift till väljarna om vilka uppdrag olika politiker har. Jag tycker det är tämligen väsentligt att som väljare få veta om en riksdagsledamot sitter i landsting och kommunfullmäktige samtidigt. Bengt Kindbom gör sig till tolk för människor ute i kommunerna och tror att de inte tycker att detta är väsentligt. Men jag tror att varenda människa i det här landet vill veta vilka — Nr 6 förutsättningar de förtroendevalda har att fullgöra sina uppdrag. Jag tror inte Torsdagen den respekten ökar för politiken om en riksdagsledamot som sitter i kommun 5 oktober 1978 fullmäktige aldrig hinner vara närvarande vid sammanträdena i kommu